Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att förhindra lönedumpning genom F-skattsedeln och vad jag utifrån mitt ansvarsområde avser att göra för att den svenska kollektivavtalsmodellen ska klara sig i framtiden. Låt mig göra klart att den som arbetar som anställd hos en svensk arbetsgivare inte ska ha F-skatt. F-skatt är till för dem som är näringsidkare. Det är grundläggande regler som har gällt ända sedan F-skattesystemet infördes. Det är Skatteverket som kontrollerar att skattereglerna följs. Om man upptäcker att någon blivit godkänd för F-skatt på felaktiga grunder ska godkännandet återkallas. Det kan emellertid finnas anledning att utvärdera hur F-skattesystemet fungerar ur uppbördssynpunkt samt dess effekter på företagande och arbetsmarknad i övrigt. Innan en sådan utvärdering har gjorts är jag inte beredd att överväga någon ändring av reglerna. Kollektivavtalen är något för arbetsmarknadens parter att hantera.

Fru talman! Innan jag går in på själva debatten vill jag kommentera att det inom några minuter kommer att hållas en tyst minut för en bättre arbetsmiljö i Sverige. Det är Byggnads som har tagit initiativ till arbetsmiljödagen, och man kommer att lämna över arbetshandskar och hedra dem som har dött på olika sätt på sina arbeten. Jag vill också få fört till protokollet att jag delar deras uppskattning av vad arbetarna har gjort och att det borde vara nolltolerans mot att människor ska dö på sina arbeten. Men vi ska diskutera en annan bransch, som ibland kan vara lika tuff, enerverande och medföra problem för dem som jobbar. Vi ska prata om sjysta villkor inom åkerinäringen. Vi har påbörjat ett arbete med att försöka hejda den oseriösa åkerinäringen som växer och växer i Sverige. Svenska och utländska seriösa åkare slås ut av den oseriösa näringen. Jag har stött på många horribla problem, slaveriliknande förhållanden, 70-80 timmars arbetsvecka, boende i lastbilar i väntan på nästa påhugg, smuggling, människohandel och den brottslighet som följer med låga löner och slaveriliknande villkor. I det arbetet har jag också stött på problemet med F-skattsedel. Det är därför jag har interpellerat finansministern. Jag har tidigare upplyst andra ministrar om det enorma problem som växer på våra vägar. Nu är det dags för finansministern att också bli upplyst och vara med i arbetet att komma åt den oseriösa näringen. Nu säger Anders Borg till mig att de som är anställda av en åkare naturligtvis inte ska ha F-skattsedel. Jag känner till det. Problemet är att det på många håll inte efterföljs. Det är vad jag vill komma åt. Det är så inom många branscher just nu. Ett enigt skatteutskott och en enig riksdag har upptäckt problemet med det växande antalet F-skattsedlarna, där fenomenet utnyttjas att regeringen har gjort det lättare att få F-skattsedel och att man inte behöver tre uppdragsgivare utan bara en. Det har blivit ett stort problem. Det eniga skatteutskottet och den eniga riksdagen har bett Anders Borg att komma tillbaka med en utvärdering. Nu undrar jag när utvärderingen är klar. Kommer Anders Borg att lägga fram åtgärder och förslag redan i höstens budget? Det brådskar, herr minister. Det gäller att se till att vi åtgärdar problemet nu, inte när alla seriösa åkare har slagits ut. Det är därför jag vill ha ett svar i dag.

Fru talman! När man lyssnar på Monica Greens beskrivning och läser hennes interpellation handlar det om en allvarlig situation som borde göra vilken politiker som helst ytterst bekymrad. När jag läste interpellationen blev jag bekymrad, och jag satt under gårdagen och försökte göra lite research på vad det finns för grund för påståendena. Det har i debatten framhållits den förenkling vi har genomfört, som innebär att man inte längre behöver ha flera uppdragsgivare för att få en F-skattsedel, något som i grunden är bra eftersom det finns en hel del företagare som bara har en uppdragsgivare och som med det tidigare systemet hade problem att få F-skattsedel. Jag har själv kompisar som har upplevt det problemet som småföretagare. Jag upplever i debatten att Socialdemokraterna försöker kritisera den reform vi genomförde på olika sätt. De slänger fram olika typer av fakta. Den beskrivning som Monica Green gör är allvarlig. Jag har letat och letat. Jag säger inte att det inte finns ett problem, men jag skulle vilja ha en referens till var denna verklighetsbeskrivning kommer ifrån. Monica Green sade för bara några minuter sedan i talarstolen att hon själv har upplevt alltifrån trafficking, utnyttjande av utländsk arbetskraft till slaveriliknande arbetsförhållanden. Om det är så att man med hjälp av olika typer av offentliga utredningar och myndigheter som ansvarar för frågorna inte kan leverera konkreta fakta på att den verklighetsbeskrivning som Monica Green ger stämmer, men Monica Green själv personligen har upplevt dem, undrar jag om Monica Green har polisanmält dem. Det är oroväckande om Monica Green har upplevt slaveriliknande arbetsförhållanden, trafficking, och inte polisanmält dem. Monica Green ska nog vara glad över att vi inte har en lag som tvingar fram civilkurage, en civilkurageslag. Var kommer dessa fakta och denna statistik ifrån? Har Monica Green polisanmält de incidenter hon själv har upplevt? Om inte, varför?

Fru talman! Arbetsmiljön är central. Det är en tragedi varje gång en människa skadas eller till och med avlider i tjänsten. Det är naturligtvis djupt bekymmersamt när det sker i bygg och transportbranschen. Vi har sett mycket uppmärksammade fall inom kriminalvården. Vi vet att de soldater som tjänar Sverige i utlandet härförleden har råkat mycket illa ut. Arbetsmiljöproblem är något vi ska ta på stort allvar. Människor ska inte behöva utsättas för fara när de fullgör sin plikt och sitt ansvar. Vi är också överens om sjysta villkor på arbetsmarknaden. Kollektivavtalsmodellen är en gemensam utgångspunkt. Jag vet att Monica Green har haft interpellationsdebatter med justitieministern. I det här fallet handlar det om åtgärder från polis och åklagare samt samordning mellan myndigheter för att motverka risker för kriminell verksamhet. Nu är den bild som polis och rättsvårdande myndigheter har att det inte finns något belägg att utländska förare är överrepresenterade när det gäller brott mot regelverket för yrkestrafik. Det är inte den bild Justitiedepartementet ger. Nu har det satsats mer resurser på att säkra att det inte ska bli några fel. Vi får se vilken typ av avkastning det arbetet ger. Det är bra att lägga resurser på att säkra att yrkestrafiken sköts på ett bra och sjyst sätt. Det är samma sak när det gäller F-skattsedeln. Vi måste invänta vad vi så småningom har för belägg för att det finns problem. Jag vill bara erinra om att Lagrådet, när lagstiftningen lades fram, gjorde utlåtandet att det i praktiken var en kodifiering av gällande rätt. Man gjorde alltså bedömningen att det var så små förändringar i förhållande till hur det förhöll sig att det inte var någon avgörande förskjutning i lagstiftningen. Det återspeglas också av att det är ungefär samma andel som har fått avslag på F-skattsedel före och efter reformen. Däremot finns det en annan fråga jag gärna vill diskutera med Monica Green och som jag tycker är rätt central. Skälet till att man ofta har utsatta arbetsvillkor i transportsektorn är att man ofta har små transportföretag, och det är tuffa ekonomiska villkor. Runt hälften av alla lastbils och åkeriföretag är småföretag. Då ter det sig väldigt märkligt att Monica Green och de rödgröna är så angelägna att höja skatten för denna sektor. Det blir svårt att diskutera åkerinäringen utan att diskutera kilometerskatten, det vill säga att skatten per kilometer skulle ligga på 1 krona och 50 öre. Är man åkare och kör långtransport är detta en skattebelastningsökning på kanske 75 000, 100 000 eller 125 000 per bil. Det är en enorm skattebeläggning. Ett mer massivt slag mot transport och åkerinäringen har vi nog aldrig upplevt i svensk modern historia. Det finns långtransporter som går mellan Stockholm och Skåne dagligen, där kostnaden i princip skulle motsvara att man sätter en person till i förarhytten. Det är klart att det skulle slå ut åkerijobb. Vi har ungefär samma antal åkerijobb som vi hade för ett antal år sedan; det är ungefär 60 000-65 000 personer som jobbar i denna näring. Hur många av dem som skulle bli uppsagda och förlora sitt arbete när kilometerskatten kommer är väldigt svårt att bedöma, men det är klart att en så dramatisk skattehöjning som Monica Green vill lägga på dem skulle försämra lönsamheten, urholka möjligheter till reallöner och förmodligen dramatiskt sätta en kostnadspress som ytterligare försämrar arbetsvillkoren. Låt oss alltså vara tydliga: Transportnäringen är viktig - så viktig att den ska slippa kilometerskatt.
Fru talman! Jag fick ett antal frågor, och jag noterar att de två som har varit med i denna debatt inte har upplevt det som många av oss har upplevt. De har inte sett den verklighet som många åkare upplever. Den har till och med ifrågasatts. Jag vet att det finns åkare som gärna tar med båda debattörerna ut och visar exempel på hur det ser ut vid hamnarna och olika stopp i Sverige, var vissa åkare står och så vidare. Gå gärna ut och titta! Kontakta åkerinäringen! De kommer att visa er detta. Jag har kontaktat dem, och det är fruktansvärda förhållanden man får se. När det kommer till frågan om polisanmälan - Fredrik Schulte frågade mig om det - har jag själv inte polisanmält. Däremot har flera åkare polisanmält, och dessutom åkarnas egen förening, Svensk Åkeriförening. De jobbar nu väldigt hårt med att sätta dit dem som är olagliga, och jag måste säga att de gör ett jättebra arbete. Anders Borg efterlyste statistik, och han påstod att det är lika mycket svenska som utländska åkare. Tyvärr är det så att de svenska åkarna beskriver för mig att anledningen till att det blir så är att polisen många gånger sväljer mygg men silar kameler - eller om det heter tvärtom; jag kommer inte ihåg vilket det är. I alla fall blundar de för de riktigt stora problemen därför att de vet att åklagarna ändå kommer att lägga ned fallen eftersom respektive åkare då nämligen redan har lämnat landet. Alltså får jag höra exempel på att svenska åkare blir stoppade när en lampa inte fungerar - och det är jätteviktigt; naturligtvis gör polisen sitt arbete - men att åkare som inte ens följer cabotagereglerna släpps förbi. Polisen har nämligen stoppat dem så många gånger att de tycker att det inte är någon idé, eftersom fallen ändå läggs ned. Därför blir det en skevhet i statistiken, och det beklagar jag. Det ser nämligen ut som att de svenska åkarna åker fast oftare. Det handlar många gånger om småsaker - men inte alltid, ska jag säga. Dessutom ska jag också påpeka - det är väldigt viktigt att säga - att det finns både svenska och utländska åkare som är seriösa, och det finns svenska och utländska åkare som är oseriösa. Det är viktigt att säga det så att man inte bara drar alla över en kam. Jag uppmanar er verkligen att ta del av mer. Jag har fått många exempel. När vi i Vara för några veckor sedan träffade 200 arga åkare berättade de för mig hur dieselstölderna går till, hur spritsmugglingen går till och hur de själva ringer polisen men att polisen inte reagerar. Det har jag diskuterat med justitieministern, och det tänker jag fortsätta göra. Nu skulle vi diskutera F-skattsedel, även om Anders Borg inte vill göra det. F-skattsedeln är också ett problem. Det är ett av många problem inom denna bransch. Jag ska inte säga att alla har F-skattsedel, men ett antal av dessa oseriösa åkare använder sig av det - utnyttjandet av så kallad F-skattsedel. Ett enigt skatteutskott och en enig riksdag har bett Anders Borg att komma tillbaka med förslag på hur vi ska komma till rätta med detta, eller åtminstone en genomlysning av hur det ser ut. Jag skulle vilja veta när det kommer. Kommer det i höstens budget?
Fru talman! Jag ifrågasätter inte att det finns ett problem. Däremot ifrågasätter jag seriositeten i debatten. Lyssnar man på Monica Green får man nämligen intrycket - hon stod faktiskt här själv och sade det - att vi har problem med slaveri och trafficking. Man får nästan intrycket att detta är det största samhällsproblem Sverige har att tampas med. Samtidigt finns det ingen oberoende aktör som kan ge en bekräftelse av den extrema bild Monica Green ger. Monica Green menar att allting kokar ned till att det är vår F-skattereform som är problemet. Jag tycker inte att det känns seriöst. Vi ser över denna fråga. Skatteutskottet fattade beslut i förra månaden, och riksdagen gav därmed ett tillkännagivande till regeringen. Nej, det var nog banne mig i april månad! Om detta nu är ett allvarligt problem måste ju regeringen och Anders Borg få en chans att utreda frågan, och det finns en korrelation mellan hur lång tid regeringen får på sig att se över en fråga och vad det blir för utfall av det. Jag tror alltså att det ligger i Monica Greens intresse att regeringen får god tid på sig att göra utvärderingen. Med dessa ord skulle jag vilja önska Anders Borg möjlighet att ta ledigt och åka och besöka sin familj för att fira valborg, och likaså Monica Green.
Fru talman! Justitieminister Beatrice Ask har redovisat i riksdagen för Monica Green hur man har förstärkt arbetet på det rättsliga området för att förhindra att det sker brott eller grova överträdelser inom transportsektorn. Jag tror att det är viktigt att vi faktiskt har proportionerna klara för oss. Vi har under de senaste åren legat på 60 000-65 000 anställda i transportsektorn. Antalet F-skattsedlar hos utländska åkare i transportsektorn rör sig, om jag har förstått det hela rätt av den statistik vi har, om 1 500. Det är alltså 1 500 denna diskussion rör. Ställt i proportion måste man ändå konstatera att svensk transport i huvudsak är någonting som sköts av alldeles vanliga, svenska åkeriföretag. Jag vill inte förringa att vi skulle kunna ha ett problem med F-skattsedlar. Vad jag ville påpeka är att Lagrådet när det granskade den förändring vi gjorde, alltså den lagstiftning som reformerades för några år sedan, sade att den i princip bara var en kodifiering av gällande rätt. Det har alltså inte skett någon dramatisk förändring av rättstillämpningen eller av lagstiftningen kring F-skattsedlar. Det är i princip samma lagstiftning som den som den socialdemokratiska regeringen levde med. Jag förstår att Monica Green inte vill diskutera kilometerskatten, men det är den vi måste återvända till i denna diskussion. Det är den mest dramatiska förändring svensk åkerinäring har ställts inför - 1 krona och 50 öre i kilometerskatt. Detta är en viktig industri för Sverige. Volvo och Scania är världsledande lastbilsföretag. Det är de därför att de har haft en hemmamarknad att luta sig mot. Det är de tunga transporterna av skog och malm som har gjort att man har utvecklat en teknik och en kompetens som gör att Scania och Volvo är världsledande. Alla de lastbilschaufförer och åkare som driver den här verksamheten är naturligtvis oroade, därför att de vet att Socialdemokraterna har sålt ut åkerinäringen till Miljöpartiet och Vänsterpartiet när man föreslår en dramatisk höjning. Det går nästan inte att hitta något mer dramatiskt i den socialdemokratiska skattepolitiken, för det handlar om uppemot 100 000 kronor per bil och år. Nu vill Monica Green gärna förringa det här, för det är inte så viktigt, så avgörande eller så problematiskt. Men det är absolut inte den bild jag möter när jag talar med människor i branschen. Det finns en djup oro för det orealistiska och verklighetsfrämmande förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver. Det kommer att ha förödande effekter för svensk transportnäring och för sysselsättningen. Då bör naturligtvis Monica Green sätta sig ned med dem som hon anser sig tala för och berätta att det hon vill göra är att slå ut deras jobb genom att införa en kilometerskatt.

Fru talman! Den handlar om F-skattsedeln, men jag vill kort bara säga något om den kilometerskatt som Anders Borg inte vill prata om. Först stod han och ondgjorde sig här i det förra inlägget och sade att det var så förfärligt att den förra sosseregeringen hade sänkt priset på diesel och att nu hade man minsann höjt det. När ni gjorde det var det inget snack om att det skulle slå mot näringen. Ni har dessutom höjt banavgifterna på tåget. Då var det inget snack om att varorna skulle bli dyra, utan det är bara när det gäller kilometerskatten, som faktiskt skulle neutralisera mellan de utländska åkarna och de svenska åkarna. När de svenska åkarna kommer utomlands får de betala, men när utländska åkare kommer hit behöver de inte betala något liknande. Det skulle vara att förbättra möjligheterna! Jag är faktiskt här för att diskutera F-skattsedeln. Vi kan jättegärna tala om kilometerskatten, om nu Anders Borg älskar att tala om och styra in alla debatter på den. Men F-skattsedeln vill han tydligen inte tala om. Fredrik Schulte var här nyss men han har nu gått. Han var tydligen inte intresserad mer. Men han tyckte att vi ska ta gott om tid på oss, att vi ska utreda det här länge, diskutera det och titta på vad det är för problem. Anders Borg säger: Nej, men det är nog inte ett så stort problem i alla fall. Men det är ett enigt skatteutskott och en enig riksdag som har sagt att det här måste Anders Borg se över. Och jag undrar fortfarande: När kommer Anders Borg med en redovisning av en översyn? Jag tycker att den här debatten är klargörande. Båda de moderata inläggen som har gjorts här visar att ni är totalt ovetande om vad som sker för närvarande, om hur de seriösa svenska och utländska åkerierna slås ut av de oseriösa åkerierna. Det är ett jätteproblem, och det beklagar jag att ni inte känner till.

Fru talman! Den här debatten gäller F-skattsedeln, transportsektorn, arbetsförhållanden och utländsk konkurrens. Låt oss slå fast vad som gäller. Till att börja med är det centralt att man har bra arbetsförhållanden i alla näringar, inklusive åkerinäringen. Vi har en omfattande lagstiftning i Sverige för att säkra att det är bra villkor och bra förhållanden. Vi har starka fackföreningar och starka arbetsgivare som reglerar i kollektivavtal hur detta ska fungera. Det är utgångspunkten för den här diskussionen. Vi har en redovisning som justitieministern har gjort som visar att regeringen lägger stor vikt vid att säkra att dessa lagar och regler uppfylls också inom transportsektorn. Polisen har fått ökade resurser. Åklagarväsen och domstolar har också visat att man prioriterar dessa frågor. Låt oss sedan igen slå fast hur det förhåller sig när det gäller F-skattsedeln. Det har inte gjorts någon dramatisk förändring av lagstiftningen. Det har inte skett någon dramatisk förändring av rättstillämpningen. Sedan ska vi naturligtvis utvärdera vad det betyder. Men vi kan inte ändra på förhållandet att lagrådsbedömningen är att det inte har skett någon avgörande förändring av lagstiftningen och att det rör sig om ungefär 1 500 utländska åkare som verkar på de villkoren. Men det går ju inte att diskutera arbetsförhållanden i åkerinäringen utan att diskutera det mest omvälvande förslaget till förändring för åkerinäringen som ligger på riksdagens bord. Vi har haft yrkanden, senast i år, från riksdagens partier om att införa en kilometerskatt med förödande konsekvenser för arbetsmiljö, reallöner och sysselsättning i åkerinäringen. Det är en bransch som till hälften består av smååkerier som inte skulle kunna bära den utslagningsskatt som Monica Green och hennes partivänner vill genomföra. Vi tar arbetsförhållandena på allvar, och därför måste vi diskutera Socialdemokraternas "skattedrakonik" mot transportnäringen. Jag vill passa på att önska meddebattören och fru talman en trevlig helg.